Herr talman! Riksdagens lokalfrågor på längre sikt har varit föremål för ett omfattande utredningsarbete, och olika lösningar har prövats. I maj 1975 fattade riksdagen principbeslut om återflyttning till ombyggda lokaler på Helgeandsholmen. I mars 1978 beslutade riksdagen att 1975 års principbeslut skulle ligga fast och att återflyttningsplanerna skulle förverkligas enligt förvaltningsstyrelsens då lagda förslag. I årets budgetproposition anmäls att arbetena pågår i huvudsak enligt av riksdagen godkända program, systemhandlingar, tidsplaner och kostnadsberäkningar. Mot denna bakgrund har konstitutionsutskottet enhälligt ansett att det inte finns anledning att ånyo pröva frågan om riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen. Detta har inte heller krävts, annat än i en motion från vpk, och det är följdriktigt att utskottet har yrkat avslag på den motionen. Det frågan nu gäller är främst de arkeologiska utgrävningarna och den framtida utformningen av Riksplan. Det avgörande för beslutet om riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen har varit att skapa goda arbetsmöjligheter för riksdagen. En annan viktig utgångspunkt har varit att bevara det gamla riksdagshuset och att ge det riktiga funktioner. Riksbyggnadernas värde säkerställs bäst genom att de används för det ursprungliga ändamålet, alltså som riksdagshus. Självfallet måste miljöutformningen tillmätas synnerligen stor betydelse i denna känsliga del av Stockholm. Detta är ett gemensamt intresse för alla som har med frågans lösning att göra, även för dem som kommer från andra delar av landet än Stockholm. Vid utgrävningen av Riksplan har det visat sig att lämningarna har varit mer omfattande än som kunde förutses. Detta har, som redovisas i budgetpropositionen, något försenat byggnadsarbetena. Det är självklart att arkeologerna måste få den tid som behövs för att de på ett bra sätt skall kunna fullfölja sitt arbete. Detta uttalar också konstitutionsutskottet enhälligt. Som framgår av riksanktikvarieämbetets redovisning, som återges i bil. 1 och 2, har de arkeologiska utgrävningarna på Helgeandsholmen gett till resultat att man funnit många intressanta lämningar, delvis sådana som tidigare inte varit kända. Detta framhålls också i motioner som väckts i anslutning till propositionen. Av särskilt stort intresse är att väl bevara de partier av Stockholms medeltida stadsmur som har påträffats. Även vissa andra, okända lämningar har kommit fram vid utgrävningarna. Utskottet har självfallet ingen möjlighet att göra några speciella bedömningar beträffande de olika lämningarna. Här spelar givetvis riksantikvarieämbetets bedömning den avgörande rollen, och denna bedömning är det svårt för någon att bestrida. Utskottet har för sin del dock funnit att alla förutsättningar bör skapas för att göra det möjligt att bevara stadsmuren och göra den tillgänglig för allmänheten. I detta syfte föreslår utskottet att de tilltänkta 90 garageplatserna under Riksplan slopas. Detta vill jag särskilt betona, eftersom det tydligen inte har observerats på alla håll. Så sent som i går kväll hörde jag att en av dem som talar mest för en annan utformning av Riksplan än den utskottet förordar inte har uppfattat detta. Det kan väl i detta sammanhang få sägas att det aldrig varit någon speciellt stor fråga för riksdagen att få ett större antal garageplatser under riksdagshuset. Det har framför allt inte varit någon stor fråga för riksdagens ledamöter, eftersom bara ett fåtal av dessa har med sig bilen till riksdagen. Däremot är det självfallet värdefullt om man på en så stor arbetsplats som riksdagen kan ha tillräckligt många parkeringplatser för den personal som arbetar i riksdagen. Utskottet har vägt detta önskemål mot intresset att bevara och göra den medeltida stadsmuren tillgänglig för allmänheten. Utskottet har efter den avvägningen valt att slopa de tilltänkta garageplatserna under Riksplan. Utskottet förordar nu att det skall finnas utrymme endast för ett begränsat antal servicefordon och handikappfordon i närheten av riksdagshuset. De frågor som berör stadsbild, yttre miljö, trafik m.m. har behandlats i nära samarbete mellan projektgruppen för riksdagshuset och Stockholms kommun. En av de frågor som tilldragit sig ett mycket stort intresse är Riksplans utformning med hänsyn till de historiska lämningarna. Byggnadskommittén framhåller för sin del att en sänkning av riksplan till Strömparterrens nivå medför att planen blir mindre lättillgänglig, medan ett bibehållande av Riksplan på samma nivå som hittills ger goda förutsättningar för att Riksplan får en attraktiv och levande miljö och även blir lättillgänglig för en större allmänhet. Samma bedömning har riksantikvarieämbetet gjort, och även utskottet ansluter sig till denna bedömning. Förslaget att man skulle göra ens.k. ruinpark har därmed avvisats av utskottet. Jag kan förstå att det är många som känt sig kallade att skissa på och arbeta fram olika förslag till en historisk park. För en lekman som tagit del av dessa förslag har inte något verkat övertygande. Utformningen av Riksplan kan aldrig bli en fråga enbart för Stockholms kommuns invånare. Det är en angelägenhet för riksdagen och därmed för hela landet. Men självfallet skall man skapa förutsättningar för alla att framföra sina uppfattningar, och så tycker jag också har skett i betydande utsträckning. Vid planeringen av Riksplan har det också förutsatts att denna skall bli så grönskande som möjligt. Av det skälet kommer det inte att tillåtas någon bilparkering på Riksplan. Nerfarten till servicefunktionerna i byggnaden är också så utformad att den inte stör helhetsintrycket. Med det föreliggande utskottsförslaget, som innebär vissa ändringar av tidigare antagna principer, tror jag att man har kommit fram till en bra avvägning mellan kravet att arbetet i riksdagshuset skall fungera väl och kravet att det skall vara en bra miljö i riksdagshuset och dess omgivningar.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

Herr talman! Frågan om riksdagens framtida hus börjar bli något av en följetong, och detta är säkerligen inte sista gången den debatteras här i kammaren. Riksdagshusfrågan var en av de första frågor jag fick kontakt med när jag kom till riksdagen, och frågan kommer kanske att debatteras även efter det att jag har slutat här. Vad som har slagit mig när jag tänkt tillbaka på frågans behandling är den brist på alternativ som hela tiden har förelegat. Riksdagen har varje gång förelagts endast ett förslag som man haft att säga ja eller nej till. Det har alltså inte förelegat några alternativa förslag. Det är inte tillfredsställande, och jag tror att frågan har blivit lidande på det. Den idé som jag personligen tycker var den bästa av alla, nämligen det Celsingska förslaget, kom helt och hållet bort. Jag hör till dem som anser att det alternativ som riksdagen nu har beslutat sig för på Helgeandsholmen är ett dåligt alternativ, som ger ett dåligt fungerande hus. Men debatten om den saken är ju nu egentligen över. Majoriteten har två gånger uttalat sig för det alternativet, och man får väl finna sig i att det är majoriteten som bestämmer i det här landet — fattade beslut skall respekteras. Men sedan må man ju ändå ha rättighet att tala om för denna majoritet att den fattat ett dåligt beslut. Det jag nu sagt är orsaken till att jag denna gång inte yrkat på ett upprivande av beslutet om återflyttning till Helgeandsholmen enligt det alternativ som man har beslutat sig för. När frågan behandlades förra året var jag med på en reservation, där det krävdes att det skulle läggas fram alternativa förslag innan vi beslutade oss. En majoritet i riksdagen ville inte ha några alternativ utan var nöjd med det som fanns och sade ja till det. Det får man acceptera, och nu gäller det att göra det bästa möjliga av ett ganska dåligt alternativ. Jag skall försöka att efter bästa förmåga delta i den debatten för att vi skall kunna göra någonting som är någorlunda vettigt av det. I dagens läge har vi framför allt att ta ställning till frågan om Riksplan och dess utformning. Det är mycket viktigt att betona — och jag är glad över att utskottets majoritet, om än något undanskymt, är med på den linjen — att de arkeologiska utgrävningarna får ta den tid de tar. Vi får inte från riksdagens sida hetsa på utgrävningarna, utan de måste göras i den takt som krävs av arkeologerna. Vi har ingen anledning att i riksdagen sitta och sura eller försöka forcera arbetet med hänvisning till tidsprogrammet eller att det kostar mer pengar. Om en vanlig byggherre råkar ut för att man hittar fornminnen där han skall bygga måste han avbryta arbetet för att utgrävningarna skall få ta sin tid. Det är ett minimikrav att riksdagen uppträder exakt på det sätt som vi fordrar att andra skall göra. Innan utgrävningarna är klara är det ingen som med säkerhet kan uttala sig om vad som finns på Helgeandsholmen. Innan vi vet exakt vad som finns tycker jag personligen att det är något av en dumhet att bestämma sig för hur man skall göra. Låt oss ta reda på vad som finns där och när vi vet det ta fram olika alternativ för utformningen av Riksplan. Det är ett tillvägagångssätt som borde vara värdigt riksdagen. Det finns flera olika idéer. Det är många som har arbetat med skisser över Riksplans utformning. På TV-skärmen visas nu en bild, även om den syns litet otydligt här, som föreställer en idé av arkitekten Geisendorf. Där är större delen av Riksplan byggd ungefär efter de skisser som är planerade. Förslaget är utarbetat med det Silowska alternativet som grund. Det innehåller transportvägar ner för att transportförsörjningen till riksdagen skall kunna tryggas. Men det innehåller också den historiska parken, där man bevarar murarna under tak, för att de skall skyddas, en glasvägg som gör det lätt att komma åt och se, en nedsänkning av parken för en bättre kontakt med vattnet. Jag tycker det är ett mycket intressant förslag. Det kan också tänkas att det finns andra idéer som är minst lika intressanta, men om majoriteten får som den vill får vi aldrig reda på de alternativen. Vi får aldrig en chans att diskutera dem, eftersom man har bestämt sig. Debatten om garaget blev visst litet väl obehaglig, och man har alltså tagit bort parkeringen där. Men det är ju i princip samma utförande, antingen man låter bilarna parkera där eller inte. Det är en mycket otillfredsställande behandling av frågan.

Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar, och jag skall därvid inte gå in i replik beträffande första delen av Torkel Lindahls anförande — den diskussionen har vi redan fört. Att det nu föreliggande förslaget innebär ett slopande av parkeringsgaraget påstår Torkel Lindahl inte betyder någon ändring i sak. Till detta vill jag säga att det innebär, Torkel Lindahl, betydande förutsättningar att på ett bra sätt disponera området, så att man kan göra muren, liksom de eventuellt andra delar av utgrävningsfynden som skall bevaras, tillgänglig för allmänheten. Detta måste väl ändå också Torkel Lindahl acceptera som ett positivt förslag från utskottets sida. Härutöver vill jag bara säga att beträffande de alternativ vi har sett i skiss, så har inget kunnat övertyga mig som varande en bra lösning. Denna min bedömning behöver inte på något sätt spela någon avgörande roll, men däremot anser jag att det som riksantikvarieämbetet sagt i det yttrande som föreligger i bilaga till utskottsbetänkandet måste väga synnerligen tungt. Jag rekommenderar detta till läsning för dem som ännu inte tagit del av det.
Herr talman! Skillnaden i förhållande till det ursprungliga förslaget är i princip att man inte målar upp parkeringsrutor, att man eventuellt bygger upp några mellanväggar och att man troligtvis inte behöver riva fullt så många murar. Självfallet är det en fördel att man inte behöver riva så mycket av ruinerna. Jag håller gärna med om att det nuvarande förslaget så till vida innebär en förbättring, men i princip är skillnaden ytterst minimal. Det är i stort sett samma förslag, med den ändringen att man inte använder sig av utrymmet till parkering. Det må vidare vara hänt att inget av de alternativa förslagen har övertygat Karl Boo, och det är väl i och för sig inget orimligt i detta. Det är bara det att inget av de andra förslagen fått möjlighet att tävla på samma villkor, så att de kunnat föras fram till så att säga samma stadium och så att man kunnat göra en seriös utvärdering av det. Jag förespråkar inte något speciellt alternativ, utan jag visade en idéskiss över hur man eventuellt kan tänka sig en alternativ lösning. Vad jag efterlyser är att vi får alternativ att diskutera innan vi tar ställning. Jagtycker det är djupt otillfredsställande att hela riksdagshusfrågan har präglats av att vi aldrig haft några alternativa förslag att ta ställning till, utan att vi bara har haft att säga ja eller nej till en enda fråga.

Herr talman! Till detta betänkande finns fogat ett särskilt yttrande från sex av konstitutionsutskottets ledamöter, varav fem socialdemokrater. Vi som gått samman i det särskilda yttrandet delar i princip utskottets mening att principfrågan om huruvida riksdagen skall flyttas tillbaka till Helgeandsholmen och Gamla stan eller ej numera måste betraktas som avgjord av riksdagen. Fem av oss, de socialdemokratiska ledamöterna, tillhör också den utskottsmajoritet som anser att de yrkanden som innebär att planerna på att återställa Riksplans hittillsvarande nivå skall omprövas eller omarbetas till förmån för en nedsänkt ”historisk park” bör avslås. Jag har uppfattat det tidigare principbeslutet på så sätt att Riksplan skall bevaras på hittillsvarande nivå, och jag kan därför inte ansluta mig till den reservation som Torkel Lindahl här har talat för. Men i det här yttrandet har vi velat framhålla att vi är många som vidhåller uppfattningen att en återflyttning till den speciella och känsliga miljön på och kring Helgeandsholmen kan få många och ännu inte överblickbara konsekvenser, från både funktionsoch kostnadssynpunkt.

Jag tycker också att den diskussion som nu förts om en park på och under Riksplan är ett första exempel på vilka svåra avvägningsproblem som riksdagen ställs inför vid ett förverkligande av återflyttningsalternativet då det gäller att skapa en funktionell arbetsplats och samtidigt tillgodose rimliga miljökrav. Karl Boo sade att det har varit möjligt att tillgodose både funktionsoch miljökraven. Jag anser att ju längre den här frågan behandlas och ju längre byggnationen fortgår, desto mer kommer det att visa sig att det var ett oklokt beslut som fattades, då man bestämde sig för att flytta till dessa känsliga delar i stället för att skapa en arbetsplats som fungerar funktionellt. Det går inte att nå fram till en bra kompromiss mellan miljöoch funktionskrav. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Konstitutionsutskottet hänvisar till att riksdagen 1975 fattade principbeslut om återflyttning till ombyggda lokaler på Helgandsholmen och att man 1978 avvisade förslag om omprövning och krav på ytterligare utredning av möjligheterna att kvarstanna vid Sergels torg. Mot den angivna bakgrunden finner konstitutionsutskottet inte anledning att till förnyad prövning i sak ta upp principfrågan om riksdagen skall flytta till Helgeandsholmen eller ej. Den frågan måste numera betraktas som avgjord, skriver utskottet och avstyrker yrkandet i vpk-motionen 217. Nu är det inte särskilt poängfyllt att hänvisa till fattade beslut för att avvisa en motion, där det just yrkas på att dessa beslut skall upphävas. Yrkandet i vår motion går nämligen ut på ”att riksdagen, med upphävande av under riksmötet 1977/78 fattat beslut, beslutar avbryta arbetet på en flyttning till Helgeandsholmen och uppdra åt riksdagens förvaltningskontor att uppta förhandlingar med Stockholms kommun i syfte att riksdagen skall kvarstanna i nuvarande s.k. provisoriska riksdagshus vid Sergels Torg”. En fråga som måste riktas till utskottets företrädare är denna: Spelar det ingen roll för utskottet vad som händer på området? Är 1978 års beslut så definitivt att ingenting kan rubba det? Finns det ingenting som har gett utskottets ledamöter anledning att fundera på om 1978 års beslut ändå inte borde omprövas? Det har hela tiden funnits inslag som vittnat om att starka krafter bestämt sig för en återflyttning och att detta varit styrande för frågans handläggning. Problem vid en återflyttning har tonats ned, medan problem vid ett kvarstannande har förstorats. Utredningsarbete och projektering har drivits så, att man undan för undan skulle binda riksdagen vid Helgeandsholmsalternativet och minska handlingsfriheten. Riksdagen skall tillbaka till Helgeandsholmen, det har hela tiden varit vederbörandes målsättning. Då kör man över alla hinder. Då får kulturhistoriska värden stryka med för garagebyggnader osv. Vpk har också väckt en motion, som behandlas i detta betänkande, om hur man skall förfara med de unika fynd som framkommit vid de arkeologiska utgrävningarna och om den framtida användningen av Helgeandsholmen. Dessa frågor kommer Tommy Franzén att behandla, och jag skall därför endast påpeka att handläggningen av denna fråga följer samma mönster som så mycket annat i riksdagshusfrågan: Riksdagen skall tydligen tillbaka till Helgeandsholmen. Varken kulturhistoriska värden eller dagens och morgondagens problem kan hindra den hänsynslösa framfarten. Vad är det då som styrt dem som så energiskt har drivit denna fråga? Knappast rationella hänsyn. Huset vid Sergels torg ansågs från början vara provisoriskt. Det hade inte den pompa som andra parlamentsbyggnader har. Det var heller inte riksdagens eget hus — riksdagen var hyresgäst hos kommunen! ”Säkerhetsfrågorna har tillmätts en mycket stor betydelse”, sade konstitutionsutskottets ordförande Karl Boo i debatten 1978. Det är säkerligen inte bara detta som varit motivet för Karl Boo och andra att söka avskärmningen på Helgeandsholmen: Karl Boo citerade vad chefen för planverket sagt om den relativa slutenheten och den ringa publiken på Helgeandsholmen. Det är naturligtvis fler demonstrationer på Sergels torg än på Helgeandsholmen, men det är säkert bra för riksdagsmännen! ”Man återtar sin plats i rikets centrum, flankerad över vattenytorna av slott, riddarhus och stadshus”, återgav Karl Boo med stor förtjusning i den Om detta har vpk skrivit i motionen 217, f. ö. på vers och till melodin för Riddarna kring det runda bordet. Vad säger då riddarna kring konstitutionsutskottets runda bord? Dels talar man om vad alla vet, nämligen att riksdagen tog beslut i frågan 1978. Det är detta beslut motionärerna vill upphäva. Dels petar man litet i planerna för att inte framstå som vandaler, vilka skövlar allt av kulturhistoriskt värde. Därmed försöker man ge sken av att motioner rörande Helgeandsholmens framtida utformning har tillgodosetts. Dels ställer man upp bakom regeringens yrkande om ett reservationsanslag på 50 milj.kr. till nytt riksdagshus. Det finns i konstitutionsutskottet ledamöter som tidigare intagit en kritisk hållning till planerna på en återflyttning till Helgeandsholmen. Det kan inte vara utan vånda dessa ställt upp bakom utskottets ställningstagande nu. Det framgår också av den reservation och det särskilda yttrande som fogats till betänkandet. I det särskilda yttrandet refereras kritiska synpunkter, som framfördes i motioner vid tidigare behandling av frågan.

Vad saken handlar om —- om man följer konstitutionsutskottets förslag — är att än en gång avvisa tanken på att pröva Sergels torg som alternativ till Helgeandsholmen, att möjligheterna att skapa ett område på Helgeandsholmen för rekreation med utnyttjande av den historiska miljön spolieras och att det begärda anslaget ännu mer låser planeringen, oavsett vilka erfarenheter man kan göra under arbetets gång. Kan de ledamöter som agerade mot planerna på en återflyttning ställa upp på konstitutionsutskottets förslag? Det enda rimliga måste vara att stödja vpk-motionerna i dag. I det särskilda yttrandet påpekas att man inte kan överblicka de konsekvenser från både funktionsoch kostnadssynpunkt som en återflyttning till den speciella och känsliga miljön på och omkring Helgeandsholmen kan få. Diskussionen kring en park på och under Riksplan anförs som ett första exempel på vilka svåra avvägningsproblem mellan att skapa en funktionell arbetsplats och att tillgodose rimliga miljökrav som riksdagen ställs inför vid förverkligande av återflyttningsalternativet.

Det handlar heller inte bara om kommande generationer av riksdagsledamöter, det handlar om kommande generationer människor i och utanför Stockholm som fått ett miljömässigt viktigt område förstört. Att godta konstitutionsutskottets förslag skulle vara att ge upp för de krafter som till varje pris vill genomföra sina planer på Helgeandsholmen och som vägrar ta hänsyn till faktiska problem som uppstått och kan komma att uppstå vid genomförandet. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 217 om att riksdagen bör besluta att upphäva 1978 års beslut om återflyttning till Helgeandsholmen, och vidare avbryta arbetet på en återflyttning samt uppta förhandlingar med Stockholms kommun om ett kvarstannande vid Sergels torg. I konsekvens härmed är vi också motståndare till det begärda anslaget på 50 milj.kr. för nytt riksdagshus, dock av andra skäl än de som anges i motion 1688, som kan komma att bli föremål för omröstning.

Herr talman! Jag vill bara göra en kommentar till Nils Berndtsons anförande. Den beskrivning han ger av förarbetena till de beslut som har fattats om återflyttning till Helgeandsholmen är en vrångbild av vad som verkligen har förekommit. Få frågor torde ha så grundligt diskuterats och utretts som just denna. Det har funnits många alternativ att ta ställning till. Därutöver har riksdagen vid två tillfällen beslutat om återflyttning, nämligen 1975 och 1978, då det första beslutet bekräftades med stor majoritet. Jag vill erinra om att vi ändå har en parlamentarism här i landet och att det är majoriteten som fattar besluten. Och de besluten har man självfallet kommit fram till efter bedömningar från riksdagsledamöter som känner ett ansvar både för riksdagens arbete och för miljön omkring riksbyggnaderna. Jag vågar också påstå att de är utomordentligt angelägna om att den skall bli så väl bevarad och levande som möjligt.
Herr talman! Det är ingen vrångbild som jag gett av handläggningen av denna fråga. Man har agerat så att man bit för bit låst riksdagens möjligheter att ta fasta på Sergels torg som ett alternativ. Det har skett genom att man i samband med anslagsäskanden talat om nödvändigheten av att närmare analysera funktionsduglighet, framtida kostnader, anslagsbehov osv. Man har hela tiden gått in för att stycke för stycke försöka binda upp riksdagen. Och, Karl Boo, det är inte sant att riksdagen har haft jämförbara alternativ. Vi har haft en rad alternativa möjligheter när det gällt ombyggnaden på Helgeandsholmen, men när har Sergels torg ställts upp som ett klart alternativ och fått motsvarande prövning och resurser som Helgeandsholmensalternativet har fått? Min beskrivning är tyvärr riktig.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att jämförelserna mellan ett kvarblivande här vid Sergels torg och en återflyttning till Helgeandsholmen tidigare verkligen har varit föremål för både utskottets och riksdagens bedömning. Vi har ju funktionerna omkring oss här i huset och kan göra jämförelser med dem. Därutöver har vi haft att ta ställning till kostnadsberäkningar för båda alternativen.
Herr talman! Det är framför allt de framtida lokalbehoven som utredningarna har behandlat, inte bara den situation som råder i dag. Det är bl.a. där som anhängarna av en återflyttning har staplat hinder på varandra för att omöjliggöra att även huset vid Sergels torg skulle kunna bli ett funktionsdugligt alternativ för framtiden. Jag anser fortfarande att denna fråga hela tiden har styrts med den klara inriktningen att en återflyttning till Helgeandsholmen är det enda alternativ som man har velat satsa på.

Herr talman! I motionen 1099 har socialdemokrater i Stockholm och Stockholms län krävt att riksdagen skall upphäva det tidigare godkända ombyggnadsförslaget för Helgeandsholmen och att förvaltningsstyrelsen skall få i uppdrag att återkomma med ett reviderat förslag. Vi menade också att utformningen av Helgeandsholmen som en sammanhängande och lättillgänglig park skulle ske i samförstånd med Stockholms kommun. Bakgrunden till motionen är den opinion som vuxit sig stark i Stockholm. Vi har ofta frågor i riksdagen om vilket inflytande som medborgarna skall garanteras. Allt fler politiker har accepterat självklarheten i att folk skall ha både insyn och medinflytande. Vi har öppnat möjligheter för ett omfattande remissförfarande i frågor av betydelse för kommunernas invånare. Med utgångspunkt i det betänkande som konstitutionsutskottet har lämnat till kammaären kan vi konstatera att denna möjlighet inte ges i Stockholm. I en fråga som berör en av de mest vitala kulturmiljöer som finns i denna stad — nämligen platsen framför det nygamla riksdagshuset på Helgeandsholmen — får inte stockholmarna vara med och ge synpunkter. Här är det riksdagen som bestämmer. Här framträder folk från olika kommuner och småbyar och styr med röstknappen i riksdagsbänken en fråga där folk som bor i Stockholm har andra synpunkter. I Stockholm är det utombys folk som bestämmer. I vårt Stockholm tar staten — dvs. riksdagen — över tänkandet och planerandet i kraft av den suveräna beslutsrätt som tillkommer riksdagen. Ju mer avlägset man bor från Stockholm, desto mer anser man sig tydligen vara expert på hur kulturmiljöerna i Stockholm skall utformas. Så får inte de statliga myndigheterna fortsätta att agera. I stadshuset i Stockholm är inställningen entydig. I de politiska partierna reagerar man starkt mot den styrning som sker från riksdagen när det gäller Riksplan och dess utformning. De politiska ungdomsorganisationerna intar samma inställning. Åtskilliga miljögrupper — några av dem bildade enbart för att kämpa för en bättre miljö i Stockholm — deltar intensivt i aktiviteten. Man vill på Riksplan ha en levande historisk park och hejda tätortsbilismen. Jag kan, herr talman, inte erinra mig någon annan fråga under mina 30 år i Stockholm som har skapat en sådan enighet som utformningen av den framtida Riksplan på Helgeandsholmen. Här står Stockholm mot riksdagen. Följer kammaren konstitutionsutskottets majoritet, tar man på sig ett stort ansvar. Det kan tyckas att miljön i och kring Riksplan är en liten fråga. Låt oss i de större sammanhangen kalla den marginell. Men för oss i Stockholm har den helt andra dimensioner. Det visar hela den uppslutning för en historisk park som opinionen ger uttryck för. Vad för slags park skall man då ha på Riksplan? Jag har liksom mina medmotionärer inget slutgiltigt förslag att presentera kammaren. På den punkten är vi motionärer helt öppna. Vi anser att riksdagen borde medge en idétävlan som alla intresserade kunde delta i. Det gäller hela utemiljön kring riksdagsbyggnaderna på Helgeandsholmen. Vi fick höra av ordföranden i konstitutionsutskottet att inget av de föreslagna alternativen hade övertygat honom. Därför säger han nej till våra motionskrav, som är så rimliga.

Vi har, herr talman, i vår motion ställt de krav som jag angett i mitt anförande. Vi konstaterar nu att det är endast en reservation som åtföljer konstitutionsutskottets betänkande nr 25. Från vår synpunkt sett har den naturligtvis inte ett innehåll som gör oss helt tillfredsställda. Men vi ser ingen möjlighet att vinna någonting på att yrka bifall till vår motion, och därför ber jag att få yrka bifall till den reservation som avgivits av Torkel Lindahl.
Herr talman! Bara en kort kommentar också till Oskar Lindkvists anförande. Oskar Lindkvist för ett resonemang om att utformningen av miljön kring riksdagshuset på Helgeandsholmen inte angår folk ifrån småorterna och småbyarna utan att det endast är stockholmarna som har möjlighet att göra en bedömning av den frågan. Det vill jag inte acceptera. Jag tycker att vi skall kunna få en gemensam bedömning ifrån dem som i framtiden ändå skall finnas på den arbetsplats som riksdagshuset är och dem som i Stockholms kommun har intresse för just utformningen av miljön och bevarandet av de lämningar som kommit fram. Låt mig än en gång framhålla att det ändå är den högsta vårdande myndigheten i landet, riksantikvarieämbetet, som här har gett ett ganska bestämt besked om t.ex. den framtida nivån på Riksplan. Jag vill med det säga att vad jag som enskild ledamot av denna kammare har för bedömning självfallet spelar mindre roll.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att man skall väga in vad riksantikvarieämbetet har för synpunkter på utformningen av Riksplan. Det är en självklarhet. Men jag tror att herr Boo har något missuppfattat mitt inlägg. Jag har inte sagt att utformningen av Riksplan inte angår folk i småbyarna. Jag har däremot sagt att det är folk i småbyarna som kommer att bestämma hur utformningen av Riksplan skall vara och att man konsekvent förvägrar stockholmarna möjligheten att delta i den verksamheten. En grundregel i vår motion är att en idétävlan skulle utformas i samverkan mellan Stockholms kommun och riksdagen. Därmed skulle vi ha fått in synpunkter på utformningen, och i förslagen skulle naturligtvis också ha vägts in de synpunkter som riksantikvarieämbetet har anlagt på dessa frågor. Karl Boo nöjer sig med att säga att han böjer sig för riksantikvarieämbetet, som har anfört dessa synpunkter. Men han struntar fullkomligt i vad politikerna i Stockholm, de politiska organisationerna, de många opinionsgrupperna och vanligt folk på Stockholms gator har att säga om den framtida utformningen av Riksplan. Det är det vi kritiserar i vårt sätt att resonera om Riksplans framtid.
Herr talman! Jag vill erinra om att vi i utskottet inför beslutet 1978 hade besök av framstående företrädare för samtliga stora partier i Stockholms stadsfullmäktige. Vi diskuterade omflyttningen, och de gav samfällt beskedet att de på allt sätt skulle underlätta riksdagsledamöternas planering av sin vistelse i huvudstaden för att utöva riksdagsarbetet. Sedan vill jag bara säga direkt till Oskar Lindkvist: Jag menar att denna riksdag är representativ för svenska folket. Har Oskar Lindkvist någon annan uppfattning? Denna riksdag bör då ha rätt att säga sin mening också beträffande den yttre miljön kring riksdagshuset.
Herr talman! Jag vet att konstitutionsutskottet har haft besök av företrädare för de politiska partierna i Stockholms stadshus, och jag vet också att företrädarna har sagt att man på allt sätt skall underlätta riksdagens planering när det gäller återflyttningen till Helgeandsholmen. Jag tror att det för de flesta kommunpolitiker är en självklarhet att man skall hjälpa till när riksdagen har fattat beslut om en återflyttning. Men Karl Boo vet ju att det är samma företrädare för de politiska partierna som i dag står bakom kravet på en annan utformning av Riksplan än den som framgår av konstitutionsutskottets betänkande. Det är därför som vi framför mycket stark kritik från vår sida. Jag tycker att det skulle ha hedrat Sveriges riksdag att i en fråga av denna karaktär visa litet generositet. Riksdagen har inget övermått av goodwill. Det skulle ha varit möjligt för riksdagen att säga att inför det intresse som har visats från allmänheten är vi beredda att gå er till mötes och utlysa en idétävlan om hela utemiljön kring riksdagsbyggnaderna på Helgeandsholmen. Slutligen frågar Karl Boo om jag anser att riksdagen är kompetent som ombud för Sveriges folk att fatta beslut i den här frågan. Självklart! Jag bara beklagar att man tydligen, om man följer konstitutionsutskottet, är beredd att fatta ett sådant beslut att man kommer i direkt motsatsställning till de intressen som är så starkt förhärskande i Stockholm.

Herr talman! I motionen 1688 har vi ånyo aktualiserat ett förslag som heter Samspel. Enligt skrivningen i utskottets betänkande innebär det förslaget en väsentligt annorlunda lösning. Det håller jag med om i den meningen att det är den riktiga lösningen, som vi ser det. I ett särskilt yttrande av herr Mossberg m.fl. citeras ur motionen 1977/78:19: ”Det är en god tradition för riksdagen att kräva ett fullgott underlag för beslut med vidsträckta konsekvenser.” Jag instämmer i detta citat. En förutsättning för ett fullgott underlag är att tid bereds för granskning. Vi anser att så inte har skett i detta fall. Principfrågan om riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen är avgjord av riksdagen, och jag noterar det med tacksamhet. Till herr Berndtson vill jag säga att det enligt min mening är helt orimligt att riksdagen skulle stanna kvar i dessa förhyrda lokaler och i denna miljö. I betänkandet behandlas Riksplan enligt två huvudlinjer, nämligen att lägga Riksplan huvudsakligen i nivå med Norrbro eller att alternativt sänka Riksplan till Strömparterrens nivå. Betänkandet rekommenerar anslutningen till Norrbro för att ej rubba gällande tidsplaner. Byggnadskommittén binder således riksdagen för överskådlig tid med en lösning som senare kan visa sig vara olycklig. Och den är olycklig. Nedfarten riktas nämligen mot riksdagshuset, ej mot Norrbro. Personoch varubilar måste således trafikera Riksplan i hela dess bredd. Trots vad en av talarna tidigare sade om grönskan där tror jag att själva trafikapparaten kommer att vara mycket störande. Hur är det: Skall Riksplan vara en fredad park eller skall den verkligen korsas av ovidkommande trafik? Det finns en lösning, herr talman, som berör Norrbro och som samtidigt gör Riksbron och Riksgatan till ett gångstråk. Den lösningen ligger färdig sedan mer än sju år. Den betecknades av dåvarande generaldirektören Olhede som genial. Den väckte också uppmärksamhet inom Stockholms kommun. Den lösningen heter Samspel. Systemhandlingarna beträffande det föreliggande förslaget är daterade till augusti 1977. Varje ledamot fick ett exemplar. Men vad uppfattade mottagarna av innehållet? Riksdagens arbetsbörda är stor. å Alla ledamöterna torde ha uppfattat att det rörde sig om ett beslut att återflytta till Helgeandsholmen. De flesta uppfattade nog också att delar av anläggningen skulle ligga i Gamla Stan och att trafiken mellan arbetsrum och plenisal skulle fordra minst en hissfärd, en rullbana och fyra rulltrappor. Jag säger fyra rulltrappor, inte två, som många trodde att ritningarna visade. Men knappast någon av ledamöterna torde ha uppfattat att man redan ett år tidigare, i mars 1977, förstod att man måste planera för att ta även kanslihusannexet i anspråk. Därom kan man läsa i förvaltningsstyrelsens protokoll av den 5 mars 1977. Om detta säger systemhandlingarna, underlaget för riksdagens beslut, ingenting. Hur många uppfattade mängden av undermåliga detaljlösningar i det föreliggande förslaget? Knappast någon, ty då hade reaktionen blivit en annan. Märkte min partikamrat Gunnar Biörck att läkarmottagningen har lagts utan dagsljus i källaren under gamla riksbanken, med kökets förrådsutrymmen som närmaste granne? Märkte Erik Wärnberg att andaktsrummet hade placerats i ett svåråtkomligt avlägset hörn av källaren under kanslihuset? Märkte någon att den föreslagna påbyggnaden över gamla riksbanken hade höjden av ett femeller sexvåningshus? Om kammarens ledamöter i större utsträckning hade varit här skulle jag ha visat en bild av hur det kommer att se ut med den påbyggnad som skall läggas på taken. Nu är en sådan bildvisning meningslös, men jag vill rekommendera samtliga ledamöter som möjligen lyssnar att försöka att snabbt ta reda på hur det enligt ritningarna kommer att se ut. Vilken storm har vi inte att vänta, då detta våldsamma ingrepp i stadsbilden blir känt! Det är dålig kulturvård att prestera funktionellt dåliga lösningar. God kultur och god funktion går hand i hand. God funktion innebär också acceptabla gångavstånd. God funktion innebär största möjliga oberoende av mekaniska transportmedel. God funktion innebär överskådlighet, inte minst med tanke på bevakningen. Arkitektgruppens förslag, fullt utbyggt, innebär ett orimligt antal vaktmästarstationer utan samordning. Säkerheten är svår att tillgodose med det stora antalet ingångar, utspridda Samspel å sin sida tillgodoser de funktionella kraven föredömligt och tillvaratar de kulturhistoriska värdena med en förnuftig avvägning. Grundförhållandena har föranlett byggnadsstyrelsen till motsägelser. Man har sagt att grunden inte är så bra. Sättningar av katastrofal natur är kända från mitten av 1950-talet, och nya sprickor kunde konstateras medan huset ännu var åtkomligt för granskning på nära håll. Grundförstärkning är en form av försäkring — i detta fall en nödvändig försäkring. Riksantikvarieämbetets utsaga att riksbyggnaderna ”är utomordentligt gedigna” gäller givetvis under förutsättning att grunden är utomordentligt gedigen, vilket ingalunda är fallet. Detta skildras närmast drastiskt i byggnadsstyrelsens egen skrift Riksdagens hus. Jag hänvisar till den. Jag skulle vilja fråga byggnadsstyrelsen varför man inte tillkallat någon av dem som efter egna iakttagelser vet att rustbädd och pålskallar ruttnat sönder under en del av byggnaden. I riksdagshusärendet får man ofta höra: Nu är det för sent att vädja till förnuftet. Tåget har redan gått. Men jag vill påstå att det inte är för sent. Tiden måste nu användas till grundförstärkning. Samma tid står till buds för en grundlig utredning. En sådan skulle bl.a. omfatta en jämförelse mellan H 2, Sergels torg och Samspel. För min del menar jag att Sergels torg är ur bilden. Riksdagsbyggnadskommittén kan ej fungera utan dessa kunskaper. Sedan vill jag göra en kort historik. Hur har då detta kunnat ske? I den första arkitekttävlingen röjdes Samspel ur vägen genom ett anonymitetsbrott i strid mot tävlingsbestämmelserna. Ien följande tävling, där Samspelsgruppen medverkade efter ingripande av ett par riksdagsmän, var Celsing och Samspelsgruppen ensamma om att klara uppgiften inom Helgeandsholmen, alltså utan att ta någon del av Gamla stan i anspråk. Förslaget Samspel bedömdes sedan av arkitekten Hans Borgström, som vi för vår del anser måste vara partisk. Borgström undvek att jämföra Samspel med programmet. Handläggningen bedömdes därefter på förvaltningsstyrelsens uppdrag av f.d. JO Gunnar Thyresson, som konstaterade att anonymitetsbrott och jäv inte förelåg. Gunnar Thyresson ansåg att detta ej hade någon betydelse för tävlingsresultatet. För många framstår arkitekttävlingen som en skenmanöver. Jag kan bara konstatera att på det sättet fördes det förslag åt sidan som uppfyllde alla krav som riksdagen ställt, nämligen att alla riksdagsbyggnaderna skulle byggas på Helgeandsholmen. Samspel bygger på kunskaper om och erfarenheter av såväl riksbyggnaderna som riksdagens arbetssätt. H 2 — det föreliggande förslaget — bygger på hugskott och ett sorgfälligt undvikande av korrekta lösningar. Riksdagen måste hävda sin suveränitet och inte låta sig ledas vilse av underordnade ämbetsverk. På den tiden då riksdagen skötte sitt hus i egen regi var förhållandena helt andra och bättre. En återgång rekommenderas. Herr talman! Jag vill vara den förste att beklaga att en felaktig uppgift om den hittillsvarande medelsförbrukningen kommit med i den diskussion som jag medverkari. Jag trodde alltså på en uppgift där, som senare visade sig vara en överdriven summa. Om det är sant att medelsförbrukningen verkligen är så låg - jag tror att siffran 9 milj.kr. nämns i betänkandet — då är det enligt min mening svårt att förstå hemställan om ett reservationsanslag på 50 milj.kr. Därför hemställer vi att riksdagen begär en grundlig utredning, där förslaget Samspel jämförs med H 2 samt att de begärda 50 miljonerna inte beviljas utan att ärendet prövats av riksdagen. Slutligen, herr talman, vill jag summera invändningarna mot de förslag som utskottet anser skall förverkligas. Vi har nämnt dem i flera motioner och i flera debatter, men de kan vara värda att upprepas. Invändningarna är alltså: 1. Förslaget som man nu skall bygga efter motsvarar inte vad riksdagen beställt. Riksdagens uppdrag var att man skulle bygga för riksdagen på Helgeandsholmen. Ingenting skulle byggas utanför Helgeandsholmen. 2. Huset kommer inte att kunna fungera. Det kommer att ta för lång tid för ledamöterna när de skall infinna sig till votering. För att undvika detta måste ledamöterna hålla sig i själva riksdagshuset under debatterna. 3. Det blir dyrt att bevaka huset. Det innebär stora säkerhetsproblem. På sikt är det skrämmande med dessa spridda lösningar vad beträffar lokalfrågan. 4, Utskottets förslag blir kostsamt i jämförelse med det förslag som jag och andra framfört. 5. Att som föreslagits lägga påbyggnader på taken skulle ge en anskrämlig stadsbild. 6. Lösningen av trafikproblemen genom tillfart och utfart över Riksplan är opraktisk. 7. Grundförstärkningar räknar man inte med. Jag vill inte på något sätt vara med och ta ansvar för att ett riksdagshus byggs på så osäker grund.

Jag yrkar bifall i första hand till min motion och i andra hand till reservationen.

Herr talman! Frågan om Riksplans utformning har skapat en omfattande debatt. Men den debatten tycks av allt att döma vara centrerad till Stockholm. Debatten rör frågan om ett garage eller en park. Riksdagens byggnadskommitté har hävdat att det skall bli bådadera. Jag tror att man måste ställa frågan så: Hur vill de som närmast berörs — stockholmarna — att Riksplan skall utformas? Det finns en kompakt folkopinion mot ett garage framför riksdagshuset. Det måste bli en park, som är tillgänglig för allmänheten och som är utformad på ett estetiskt tilltalande sätt, en park i nedsänkt nivå och sammanbyggd med Strömparterren. Motståndet mot en sådan lösning har varit stort bland beslutsfattarna. För att riksdagen skall fungera tillfredsställande måste garage byggas. Riksdagens beslut om återflyttning till Helgeandsholmen innefattar ett garage på Riksplan. — Med dessa argument har de blivit bemötta som har förespråkat en annan utformning. Någon annan lösning än garage har varit otänkbar för beslutsfattarna. Park, historisk park, anläggning för scen åt Operan — det är några av de skisser och förslag som framlagts som alternativ till garageplanerna. Oavsett vilket av dessa förslag som väljs är dessa alternativ alla att föredra före ett garage. Sommaren 1978 kom nya argument in i debatten. Då resulterade de arkeologiska utgrävningarna i historiska fynd: Delar av den gamla stadsmuren frilades. Dessa har ett historiskt värde. Många andra intressanta fynd har också gjorts i utgrävningarna. Då uppstod frågan: Hur skall dessa fynd bevaras och göras tillgängliga för allmänheten? Stelbentheten hos de ansvariga kvarstod. De frilagda delarna av stadsmuren kan bevaras inne i det tänkta riksdagsgaraget, var byggnadskommitténs uppfattning. Förslag från vänsterpartiet kommunisterna att byggnadskommittén skulle förelägga riksdagen förslag om ett slopande av garaget och i stället anlägga en park avvisades. Detta krävde vi i byggnadskommittén den 30 augusti förra året, och vi förnyade kravet den 8 november samma år.

Dessa förslag har alltså konkret lagts fram i kommittén redan sommaren 1978, men avvisats. Efter hand började dock skrivelser komma riksdagen och kommittén till handa. I nästan samtliga dessa krävdes ett slopande av garageplanerna till förmån för anläggandet av en nedsänkt park. En skrivelse har kommit från kommittén Rädda Helgeandsholmen. Kommittén inrymmer en mängd organisationer, bl.a. Hyresgästföreningens innerstadsavdelningar, Alternativ stad, socialdemokratiska ungdomsförbundet i Stockholm, Miljöförbundet, Cykelkedjan, Jordens vänner, vänsterpartiet kommunisterna i Storstockholm, kommunistisk ungdom i Storstockholm, Gamla stans byalag, Brunkebergs byalag, Storstockholms miljöråd, stadsmiljögruppen och Stockholms centerungdom. Därutöver har det inkommit en mängd skrivelser. Förutom från Oskar Lindkvist och hans partikamrater i Stockholmsbänkarna har det kommit skrivelser från huvudlärarna i historia vid Stockholms gymnasier, från Konstnärsklubben i Stockholm och från centerledamöter här i riksdagen som bor i Stockholm. Jag kan konstatera att ingen av dessa ledamöter är närvarande för att från denna talarstol hävda sin ståndpunkt. Man frågar sig varför dessa centerledamöter inte ställer upp. Överlåter de talan till konstitutionsutskottets ordförande, centerpartisten Karl Boo? I så fall har det uppstått ett motsatsförhållande. Vidare har Stockholms kristna socialdemokrater ställt sig bakom kravet på ett slopande av garageplanerna. Detsamma gäller arkitektstuderande vid Tekniska högskolan, den förre stadsträdgårdsmästaren i Stockholm Holger Blom, Stockholms kommunstyrelse, hela Stockholms kommunfullmäktige och borgarråden i Stockholms kommun, inkl. centerborgarrådet Paul Grabö. Därutöver har många andra, här icke nämnda, inkommit med skrivelser. Jag måste fråga hur centerpartiet vill ha det. Centerledamöterna i Stockholm och centerns borgarråd i Stockholms kommun är för tanken på en historisk park och ett upprivande av garageplanerna. Men centerns ledamot i byggnadskommittén har vid de två tillfällen som frågan varit uppe till behandling i kommittén tillsammans med övriga ledamöter avstyrkt förslaget på ett upprivande av garageplanerna. De ursprungliga planerna, som så envist hävdas från byggnadskommittén, har sedermera måst revideras. «Nu föreslås att riksdagen skall besluta om att bygga ett garage utan garageplatser. De ursprungliga planerna på 140 garageplatser har reducerats till noll i konstitutionsutskottets betänkande. Jämfört med planerna i utgångsläget kvarstår endast ett par parkeringsplatser för handikappade, lastgator och skyddsrum. Det underliga är — trots denna omvärdering i fråga om garageplatser — att man står fast vid samma förslag till överbyggnad som tidigare. Frågan om parkeringsplatser för handikappade och frågan om erforderliga lastutrymmen kan ges en helt annan lösning, där hänsyn tas till kraven från en samstämmig Stockholmsopinion. Den lösningen består i att anlägga en 1edsänkt park. En sådan lösning ligger rimligen också i stockholmarnas intresse. Exakt hur denna lösning skall se ut kan lämpligen, som vi har ”Sreslagit i vår motion, avgöras genom en arkitektoch idétävlan. På det sättet kan alla olika synpunkter, idéer och förslag tillvaratas och sammanföras. Det beslut som nu skall fattas av kammaren kommer att grundas på ett betänkande, som har formulerats av ledamöter vilka kommer långt från Stockholms horisont. Likadant har förhållandet varit med arbetet i byggnads kommittén. Våra förslag har avslagits av ledamöter som inte har sin hemvist här i staden. Behandlingen av Riksplan och beslutet om denna för stockholmarna angelägna fråga avgörs av andra än stockholmarna själva på samma sätt som ledamöter från andra delar av landet tvingade stockholmarna att ha kvar Bromma flygplats. Karl Boo sade i sitt anförande att byggnadskommittén och riksantikvarieämbetet har förklarat att det förslag som föreligger från tidigare riksdagsbehandlingar är det som är mest lättillgängligt. Då måste man ställa sig frågan: Lättillgängligt till vad? Till en betongplatta med träd och buskar, som ligger högt över vattnet i nivå med Norrbro, eller till de historiska fornlämningarna insatta i ett sammanhang i en park strax ovanför vattnet i Strömmen? Det förslag som Karl Boo predikar för, nämligen att man skall gömma de historiska fornlämningarna under en betongplatta, är ett förslag som Stockholmsopinionen inte kan ställa sig bakom. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion klart angivit vilka alternativ och riktlinjer som bör gälla. Jag yrkar därför bifall till motionen 236.

Herr talman!

Läget för LKAB, liksom för flera av våra basnäringsföretag, är oroväckande. LKAB:s soliditetsutveckling är sådan att om en finansiell rekonstruktion inte sker föreligger risk för att vissa långfristiga lån till LKAB sägs upp i anslutning till bokslutet för 1978, och företaget kan då tvingas i likvidation i slutet av år 1979. Den nuvarande ekonomiska situationen för Statsföretagsgruppen innebär enligt Statsföretag att det är uteslutet att koncernen skall kunna bära några nya finansiella engagemang för LKAB. För åren 1977 och 1978 redovisas förlusten före bokslutsdispositionen och skatten till 630 milj.kr. resp. preliminärt 870 milj.kr., och tyvärr väntas ytterligare förluster under de närmaste åren. LKAB:s situation är som nämnts ingalunda unik. Det är i stället naturligt att vissa av våra stora företag inte klarar en konjunktursvacka, och den främsta orsaken till detta är att statsmakterna har berövat företagen möjligheten att bygga upp tillräckliga reserver. Självfallet spelar också konjunkturen en stor roll. Men på grund av de stora uttagen av arbetsgivaravgifter har företagen bara mellan 1973 och 1977 belastats med ca 16 96 i nya arbetsgivaravgifter, vilket i runt tal betyder ca 40 miljarder kronor, pengar som väl skulle ha behövts för att överbrygga konjunktursvängningarna.

Utskottsmajoriteten nöjer sig emellertid inte med detta utan föreslår dessutom att LKAB får möjlighet att under perioden 1979-1981 erhålla ett statligt lån för rekonstruktionsändamål på högst 1 100 milj.kr. Lånet avses täcka den förlust som kan uppstå under vart och ett av verksamhetsåren 1979, 1980 och 1981. Lånet skall också under en viss tid vara räntefritt. Moderata samlingspartiet anser det felaktigt att på detta sätt ge LKAB medel för förlusttäckning de närmaste åren, eftersom osäkerheten i resultatprognoserna är så stor som det har redovisats. Vi reserverar oss sålunda mot utskottsmajoritetens tillstyrkande till att riksdagen redan nu beslutar om 1100 milj.kr. i statliga lån till LKAB för rekonstruktionsändamål. Vi vill liksom industriministern vänta med ett beslut om ytterligare finansiellt stöd till LKAB till i slutet av år 1979, då resultatutfallet bättre kan bedömas. Utskottsmajoriteten föreslår också att riksdagen hos regeringen skall begära att Statsföretag och LKAB ges i uppdrag att utreda frågan om omoch tillbyggnad av det befintliga kulsinterverket i Kiruna samt att regeringen därefter snarast förelägger riksdagen förslag om projektets finansiering. Moderata samlingspartiet anser att utskottsmajoriteten gör en alltför positiv bedömning, när den utan en närmare analys av de kommersiella möjligheterna av en omoch tillbyggnad av kulsinterverket i Kiruna satsar på en utbyggnad. Det är ju dock på sikt av avgörande betydelse, inte minst för sysselsättningen, att anläggningen är kommersiellt gångbar, dvs. lönsam. Vi reserverar oss därför mot utskottsmajoritetens förslag om ett beslut i frågan som i praktiken även innebär en utbyggnad. Vi föreslår i stället att det görs en närmare analys av de kommersiella möjligheterna till en omoch tillbyggnad av kulsinterverket. En sådan analys är ert exempel på den typ av åtgärder som behövs i en offensiv strategi, syftande till att på sikt återge LKAB lönsamhet. Vi säger där också att regeringen bör uppdra åt Statsföretag AB och LKAB att närmare analysera det här projektet och därvid undersöka hur det kan finansieras. Herr talman! Med anledning av vad jag nu har yttrat yrkar jag bifall till de moderata reservationerna, som har nr 1 och 2.

Herr talman! Erik Hovhammar har redogjort för propositionen och bakgrunden till den, så även om jag har anmält mig för en mycket kort taletid kan jag fatta mig ännu kortare än jag hade avsett. Såsom framgår av propositionen meddelade Statsföretag i december 1978 regeringen att LKAB:s förväntade soliditetsutveckling var sådan att man behövde genomföra en finansiell rekonstruktion. I propositionen föreslår industriministern att Statsföretag får ett medelstillskott om 700 milj.kr., varav 500 miljoner är avsedda för täckning av LKAB:s förlust under 1978 och de resterande 200 miljonerna för att möta de finansiella påfrestningar som kan uppkomma under 1979. Statsföretag hade också begärt 1,1 miljarder som ett villkorligt rekonstruktionslån. Regeringen ansåg att det var mycket svårt att i förväg bedöma vad detta skulle innebära för LKAB vad gäller dollarkurser, försäljning, den totala leveransen etc. Jag har i mitt särskilda yttrande tagit upp några av de punkter som varit mycket svårbedömbara. Utskottet vill att regeringen in blanko skriver ut ett belopp om maximalt 1,1 miljarder kronor under tre år, därest förlusten skulle uppgå till det beloppet. Utskottet säger däremot ingenting om vad som skulle ske om förlusten skulle bli större — om man då skulle stanna där eller höja beloppet. Jag förutsätter emellertid att den regering som sitter vid makten 1981 får återkomma och hjälpa till med ytterligare medel om så skulle behövas. Man knäsätter här en ny princip: Man vill skriva ut ett visst totalbelopp i förväg, och sedan får regeringen komma tillbaka varje år och — med hjälp av de medlen — fylla upp det underskott som uppstår för just det året. Det hade varit rimligt att man följt förslaget i propositionen, enligt vilken regeringen avsåg att återkomma under 1979, när läget klarnat vad gäller LKAB:s förlust. Utskottet uppdrar nu åt regeringen att återkomma under 1979 med de pengar som behövs, och utskottet förutsätter att riksdagen skall uttala sig för att LKAB skall få möjlighet att få ett statligt lån på högst 1,1 miljard kronor. Det verkar vara någonting liknande berättelsen om Kejsarens nya kläder. Utskottet vill att man skriver ut 1,1 miljarder in blanko, och sedan får regeringen pytsa ut pengarna allteftersom förlusterna inträffar under de tre följande åren. Ett företag kanske inte blir tillräckligt motiverat att hålla ned kostnaderna när man vet att man har 1,1 miljarder att ta av under en treårsperiod. Det är likadant när det gäller kulsinterverket. När det inte fanns beredningsunderlag hade man kunnat förvänta sig att utskottet inte skulle uttala sig för en omoch tillbyggnad. Utskottet hade inte ett uttalande när det gäller finansiering av utbyggnad av kulsinterverket i Kiruna särskilt väl underbyggt, utan man hade självfallet kunnat invänta att regeringen uppdragit åt Statsföretag att utreda frågan — innan man uttalar sig för eller emot omoch tillbyggnad. Jag utgår från att regeringen skulle ha uppdragit åt Statsföretag och LKAB att närmare analysera projektet och undersöka möjligheterna till finansiering. Det är trots allt så att man tyvärr inte har någon klar marknadsbild i dag när det gäller pellets eller kulsinter. Vi förutsätter att den tilltänkta utredningen kommer att visa att man kan få lönsamhet för ett pelletsverk i Kiruna. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag ville bara understryka de synpunkter som jag har framfört i mitt särskilda yttrande.

Herr talman! Basnäringarna i Norrbotten och nödvändigheten av att utveckla dessa har på senare tid ägnats speciell uppmärksamhet i den debatt som pågår om sysselsättning och framtid i Norrbotten. Gruvnäringen är en av dessa basnäringar, och problemen inom den har på ett mycket tydligt sätt återverkat på situationen i de kommuner där gruvbrytning utgör den främsta sysselsättningsmöjligheten. Problemen har uppfordrat till olika slags aktiviteter. De har alla — oavsett om kommunala instanser eller politiska eller fackliga organisationer stått bakom dem — haft det gemensamt att man formulerat krav för en långsiktig planering av verksamheten vid gruvorna och ställt konkreta förslag om hur de aktuella problemen kan lösas. Vpk:s riksdagsgrupp har motionsvägen fört fram åtskilliga av dessa krav. De kommer att behandlas senare i riksdagen, vilket också näringsutskottet påpekar i det nu aktuella betänkandet. I motionen 2188 har vi föreslagit riksdagen att bevilja LKAB ett villkorslån på L,1 miljarder kronor för att med det underlätta företagets möjligheter till en effektivare organisation. Vi har också i motionen angett riktlinjer för en planmässig utveckling av företaget, något som givetvis kräver att ekonomiska resurser ställs till företagets förfogande. Till en sådan utveckling som vpk föreslår hör en omoch tillbyggnad av kulsinterverket i Kiruna. Vårt motionsyrkande i denna del tillgodoses i den skrivning som näringsutskottets majoritet står bakom. Då detta synes säkra ett riksdagsbeslut efter samma linje, ser jag i dag ingen anledning till någon längre argumentation för behovet av satsningar för att säkra LKAB:s framtid.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
Herr talman! Ända sedan sekelskiftet har LKAB haft ställningen som den kanske förnämsta kronjuvelen i det svenska näringslivet. Sedan statens övertagande har bolaget pumpat in många miljarder till statskassan, och nettovinsten har uppgått till 300 miljoner, ja, ibland även till 400 miljoner per år. Men i den stålkris och därmed malmkris som präglat Västeuropa de senaste åren har också LKAB kommit att drabbas hårt. Men ända fram t. 0. m. 1976 gick LKAB med vinst. Det är för åren 1977 och 1978 som bolaget har uppvisat mycket stora förluster, och antalet anställda vid Kiruna, Malmberget och Svappavaara har minskat starkt. Kommunerna i Norrbotten har alla en mycket stor arbetslöshet, ca dubbelt så hög som i landet i övrigt, men särskilt hårt har gruvorterna drabbats. Eftersom neddragningarna oftast skett med s.k. naturlig avgång, är det ungdomen som har blivit mest utsatt. LKAB har mot denna bakgrund tillsatt en strukturutredning, med representanter för Statsföretag, LKAB och berörda personalorganisationer. Utredningen har gått igenom LKAB:s situation och möjligheter att fortleva som ett lönsamt järnmalmsföretag i framtiden. Utredningen framhåller att en förutsättning härför är att bolaget ges möjligheter att rationalisera, effektivisera och också bygga ut sin verksamhet. Under de förutsättningarna har bolaget stora möjligheter att fortleva, påpekas det. Bolaget måste därför inleda en planering och offensiv utveckling — detta så mycket mer som LKAB är av avgörande betydelse för hela Norrbotten. Statsföretag och LKAB har då vänt sig till ägarna — riksdag och regering — och vädjat om hjälp, vädjat om att någon av de miljarder som tidigare inlevererats till statskassan nu skall få användas för att rädda företaget, rädda sysselsättningen i malmfälten och möjliggöra inte bara en överlevnad utan en expansion i framtiden. Man ber om statens hjälp att få förlusterna för 1978 täckta, men också de beräknade förlusterna för 1979-1981 vill man ha löfte om att staten hjälper till med, genom att bevilja bolaget ett rekonstruktionslån på 1,1 miljarder med villkorlig återbetalningsskyldighet. Det lånet skulle utbetalas i tre rater svarande mot förlusterna. Denna senare del av Statsföretags och LKAB:s framställning är av synnerlig vikt dels för att garantera bolagets trovärdighet gentemot kunderna, dels för att ge bolaget arbetsro och möjlighet att ägna all kraft åt att rekonstruera företaget, genomföra nödvändiga rationaliseringar och även ta upp nya verksamhetsgrenar. Därjämte behöver bolaget snarast få finansiell hjälp för att omoch tillbygga kulsinterverket i Kiruna, eftersom just den kulsinter som där produceras utgör en av bolagets vinstgivande produkter med klara förutsättningar för ökad försäljning. Men regeringen finner ingen anledning att bifalla bolagens framställningar mer än så långt att man godtar förlusttäckning för 1978. Frågan om villkorslånet skall man pröva senare, sägs det, när förlusten för 1979 kan överblickas. Alltså skall LKAB även i fortsättningen leva för stunden och inte veta vilka planeringsresurser man har att disponera. Med några kufiska meningar om osäkerheten i bolagets prognos liksom om att dollarkursen är osäker avslår man framställningen om rekonstruktionslånet. Det synes mig vara ansvarslöst handlat mot ett av statens egna företag, som haft och har så stor betydelse för hela landet och som i Norrbotten spelar så stor roll regionalpolitiskt sett. Detta statliga företag behandlas sämre än privata företag i samma läge. Vad är det man vill pröva senare beträffande LKAB? Som jag ser det finns det bara två alternativ. Antingen ger man LKAB möjligheter till en rekonstruktion och fortlevnad eller också kommer företaget förr eller senare att läggas ned. Är det den senare möjligheten man överväger? Leker regeringen verkligen med LKAB:s nedläggning som en möjlighet? Säg i så fall ut det klart, och hymla inte med det! Nu har utskottsmajoriteten stannat för ett annat ställningstagande. Socialdemokraterna och centerpartisterna föreslår att LKAB beviljas det äskade rekonstruktionslånet på 1,1 miljarder utöver den av regeringen förordade summan för förlusten 1978, 700 miljoner. Vidare föreslår utskottsmajoriteten att LKAB även skall garanteras medel för omoch tillbyggnad av kulsinterverket, beräknad till ca 400 miljoner. När det i utskottet visade sig att det fanns en klar majoritet för att tillmötesgå LKAB:s framställning, svängde plötsligt folkpartisterna om och sade sig vilja vara med och rösta ner regeringspropositionen — ett i sanning förvånande handlingssätt! Inga krumbukter i världen, Sven G. Andersson, kan dölja det faktum att regeringen inte har velat bifalla LKAB:s framställning. Men inför övermakten i utskottet gav sig helt naturligt folkpartisterna och försökte tala dubbeltungat om att man egentligen hade menat samma sak som utskottsmajoriteten. Hade man menat det, hade väl regeringen skrivit så i propositionen — det är väl ett ganska enkelt konstaterande. Nej, detta är en omvändelse under galgen, och sådana omvändelser brukar bli mycket kortvariga. Vad denna frågas behandling lärt oss är att den enda möjligheten att en folkpartiregering skall kunna stå för ett någorlunda vettigt beslut i näringspolitiken är att det finns en stark socialdemokrati som kan bjuda kraftigt motstånd mot regeringens tokerier. Regeringens förslag tas upp och försvaras i en reservation, som dock endast moderaterna står för. Det är i och för sig konsekvent av dem, även om regeringstrupperna flytt fältet. Liberalerna vill gärna framställa sig som motståndare till moderaterna och deras konservativa politik.

Vidare kommentarer är överflödiga. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Ingvar Svanberg vill gärna ikläda sig rollen som den verklige kämpen för LKAB i utskottet. Förutsättningarna är, som Ingvar Svanberg säger, att man har ett någorlunda kraftigt s-parti för att få igenom förslag i utskottet. Nu tror jag att Ingvar Svanberg spelar upp litet för mycket i talarstolen. Det hela var väl inte så märkvärdigt, och den insats som majoriteten gör är inte heller speciellt märkvärdig. I propositionen sade departementschefen att han ämnade återkomma när man fått större klarhet om t.ex. utfallet beträffande dollarkursen. Det gäller ju inte småpotatis, Ingvar Svanberg, när man ser att en förändrad dollarkurs enligt antagandet i strukturutredningen skulle betyda ett förbättrat resultat på 175 milj.kr. under 1979. Det är rätt så mycket pengar. Vidare hade man i strukturutredningen beräknat de totala leveranserna för år 1979 till 21,4 miljoner ton, och nu är de uppe i 26 miljoner ton. Det är klart att sådant måste vägas in. Men vad skriver ni själva i utskottsbetänkandet? Ni överlåter åt regeringen att komma tillbaka. Utskottet skriver: ”Det får ankomma på regeringen att utarbeta förslag till medelsanvisning efter hand som underlag finns för bedömning av erforderligt belopp.” Det var därför inte särskilt märkvärdigt för mig att gå på utskottets skrivning. Den överensstämde ju i stort sett med min uppfattning, när ni inte angett någon årlig summa. Ni har i andanom skisserat upp 1,1 miljarder i medelstillskott. Men jag påstår fortfarande att det är någonting av Kejsarens nya kläder. Sedan vill jag understryka att regeringen verkligen inte tänker lägga ned LKAB. Den satsning man gjort i olika avseenden, bl.a. i Norrbottenspropositionen, visar väl att LKAB behövs och kommer att behövas i framtiden. Vilken regering som än sitter vid makten kommer det att läggas fram förslag om att företaget skall få tillräckliga resurser. Det utgår jag ifrån. Och jag utgår också ifrån att det näringsutskott som sitter också kommer att medverka till detta. I det här utskottsbetänkandet skiljer det inte speciellt mycket mellan de olika grupperna — det är ingen större skillnad mellan reservanternas och utskottsmajoritetens skrivningar.
Herr talman! Sven Andersson i Örebro utgår tydligen ifrån den föreställningen att bara man vispar omkring i grytan tillräckligt mycket blir det så dunkelt att ingen kan se vad som finns där. Vi vill ha ett beslut om dessa pengar till LKAB av kort och gott två anledningar. Den första är att man står inför ett likvidationshot — vissa utländska lån kommer att sägas upp innan årets slut om det inte sker någonting. Det andra är att LKAB ju uppträder som malmleverantör ute i Västeuropa och måste ha ett sådant anseende att det är klart att detta bolag kommer att finnas kvar fortsättningsvis. Att man skall leva på regeringens nåd — att regeringen skall pröva varje år om LKAB är värt att fortsätta — kan inte vara rimligt. Dessutom måste bolaget få använda all sin kraft på att planera för framtiden, att verkligen se till att det händer någonting. Märkvärdigare än så är det inte. Sedan vill vi att anslaget till LKAB betalas ut i tre rater, svarande mot förlusterna 1979-1981. Detta måste naturligtvis regeringen stå för — det är ett slags beställning från riksdagen till regeringen. Är det så svårt att fatta detta? Det innebär inget förtroende för regeringen, men regeringen kan inte frångå riksdagens beslut om att dessa pengar skall betalas ut till bolaget. Sven G. Andersson säger att det visar sig att regeringen verkligen har velat göra någonting för Norrbotten genom sin Norrbottensproposition. Sven G. Andersson! Är det någonting som har gjort norrbottningarna misstänksamma mot den här regeringens vilja att låta länet överleva, så är det Norrbottenspropositionens ganska tomma luftballong. Därför finns det ingen anledning att diskutera här och försöka framhålla att ”vi menar samma sak”. Vi menar tydligen inte samma sak. Man skall pröva varje år, sägs det. Man säger också att om dollarkursen är så eller så, blir resultatet det eller det. Vad har det för betydelse om man är beredd att låta företaget leva vidare? Det är ju förlusterna för året man garanterar för att ge företaget möjlighet att utvecklas. Godtag det, Sven G. Andersson, och försök inte fabla om att det är samma sak vi talar om!
Herr talman! Vi skall notera att utskottet föreslår ett statligt lån för rekonstruktionsändamål på högst 1,1 miljarder. Jag vill fråga Ingvar Svanberg: Om förlusten blir större, vad händer då under dessa tre år?
Herr talman! Om man vill måla hin på väggen för att slippa diskutera det egentliga problemet, då gör man så där, Sven G. Andersson. Denna siffra bygger på företagets egna beräkningar och på strukturutredningens beräkningar; vi har godtagit dem. Blir förlusten ännu mycket större, låt oss för Guds skull diskutera den historien då. I så fall kommer vi att kunna höja beloppet — märkvärdigare är det inte. Men att inte godta någon siffra utan ha alla bollar i luften samtidigt, det är mera opålitligt.

Herr talman! Av talarlistan är det en smula svårt att utläsa vem som är utskottets talesman. Det kan inte gärna vara Sven Andersson i Örebro, för han tillhör ju regeringspartiet som har blivit överkört i frågan. Möjligen kan det vara Fritz Börjesson, men hans entusiasm för LKAB var ju så sval. Fritz Börjesson kan knappast räknas till statsdriftens förespråkare. Han är som bekant motståndare till statlig företagsamhet. Erik Hovhammar kan heller inte vara utskottets talesman. Han sysslar ju med glas, och hans inställning till statsdriften är glasklar. Eftersom jag står sist på talarlistan förmodar jag att det är jag som har utsetts till utskottets talesman. Vi är för en gångs skull överens. Möjligen skulle det också hyfsa debattordningen. Det har diskuterats mycket om LKAB. Det handlar inte bara om LKAB:s akuta problem utan också om företagets och om malmfältens framtid. Alla vet att malmfältskommunernas ekonomi och LKAB:s aktivitet hänger ihop som siamesiska tvillingar. På sikt är det naturligtvis ohållbart att två kommuners väl och ve hängs upp på något så konjunkturkänsligt som malm. Självfallet måste LKAB:s roll som malmproducent bestå. Men i framtiden måste näringslivet i malmfälten breddas, och där har staten och LKAB ett ansvar för att så sker. Vi har i vår motion föreslagit att LKAB skall få de medel som behövs för att täcka fjolårets förlust och de väntade ekonomiska påfrestningarna under detta år. Utskottet föreslår nu att man skall köra över regeringen och bevilja LKAB ett statligt lån för rekonstruktionsändamål på högst 1,1 miljarder kr. Vi kommer i denna omgång att nöja oss därmed. I övrigt stödjer vi förslag som syftar till att trygga LKAB:s framtid och bredda malmfältens industriella bas. Jag skall inte ägna tid åt att diskutera nödvändigheten att LKAB får dessa pengar. Riksdagen kommer att besluta i enlighet med utskottets förslag. Motiveringarna för att man skall få resurstillskottet har utförligt behandlats tidigare i debatten. Men därmed löser man inte problemen. Vad handlar det om? Jo, det handlar om att LKAB som malmproducent befinner sig i kris. Det finns ingen anledning att dölja detta faktum. Nu säljer man malm med förlust. Man har undan för undan minskat sysselsättningen och låtit investeringsverksamheten gå på sparlåga. Det är inte underligt att oron i malmfälten under de senaste åren har legat som ett svart moln över kommunerna. Det är inte underligt att kommunalrådet Gunnar Lidman i Malmberget har blivit flintskallig, så mycket som ansvariga kommunalmän måste slita sitt hår när de på nära håll bevittnar utvecklingen och framtidsperspektivet — dvs. om ingenting radikalt görs. Hittills har de framåtsyftande förslagen från regeringens sida lyst med sin frånvaro. Även nu handlar det om att lösa stundens bekymmer. Det skall vi ha klart för Arbetarpartiet kommunisterna menar att utöver de medel som behövs för att ekonomiskt rekonstruera LKAB niåste man ta sikte på att vidta åtgärder för att utveckla näringslivet och trygga framtiden för människorna och kommunerna. LKAB behöver i en framtid inte enbart ägna sig åt att producera malm. LKAB, vars naturliga bas är Kiruna och Gällivare kommuner, måste planmässigt bygga upp andra aktiviteter, förädla råvaran och slå in på nya vägar. Att hänga upp hela verksamheten på malmbrytning är lika farligt för företaget som för kommunerna och människorna som bor där uppe. Vad som behövs är alltså en industrialiseringsplan, vars mål är att skapa full sysselsättning och en industriell förnyelse, ja, en strukturell förändring av malmfältskommunernas näringsliv. Det måste vara framtidsperspektivet. Men det diskuterar man mycket litet. En planmässig utveckling för att bredda malmfältskommunernas näringsliv kommer att kosta pengar. Ja, men då måste det få göra det. 5 miljarder, eller 10 miljarder — det skulle i alla fall vara mindre än en vanlig Konsumåterbäring av dagens blygsamma format, när man tänker på vilka enorma resurser och rikedomar folkhushållet har hämtat från denna region under årens lopp. För vad är alternativet? Jo, det är att blodavtappningen från malmfälten kommer att fortsätta. Det finns prognoser som visar att ca 9 000 människor måste lämna malmfälten under de närmaste åren, om det inte görs mycket stora insatser för att skapa ny sysselsättning. Observera det, Fritz Börjesson! Vi har i motionen 2172, liksom i flera andra, skisserat vad som skulle kunna göras för att skapa tusentals nya arbetstillfällen. I stor utsträckning måste LKAB få medel för nödvändiga reinvesteringar, beviljas medel för att anlägga apatitreningsverk och fosforsyreverk i Vitåfors, på sikt är det nödvändigt att Kiruna får ett nytt kulsinterverk, att öppna koppargruvan i Viscaria, bryta skiffer i Vittangi och öppna en ny huvudnivå i Malmberget liksom också att malmbanan rustas upp. Till det senare skall jag återkomma. Jag skall inte närmare gå in på dessa förslag, som är kända; de är djupt förankrade i den politiska och fackliga arbetarrörelsen i Norrbotten. Allt detta måste göras. Men för att klara framtidens krav behövs det dessutom en generalplan för att utveckla näringslivet i malmfälten och skapa den säkerhet som måste finnas när malmkonjunkturerna sviktar. Fritz Börjesson och kompani tänker bara för dagen. Men gör man det kommer man att få en bestående kris i det som ironiskt nog borde vara landets rikaste kommuner. Det var egentligen vad jag ville säga i den här debatten. Men låt mig framföra ytterligare en fundering, som har ett indirekt samband med LKAB och malmhanteringen. Det gäller den i vår motion och även i andra motioner nämnda upprustningen av malmbanan, som inte tas upp i betänkandet. SJ och regeringen vill uppenbarligen inte satsa på något annat än det norra omloppet — dvs. till Narvik. Det oroar gruvarbetare, det oroar folk i Gällivare kommun och det oroar inte minst dem som bor i Luleå kommun. Det behövs många nya arbetstillfällen i Norrbotten. Då borde man också satsa på en utbyggnad av hela malmbanan, från norr till söder. Nu inriktar man sig enbart på det norra omloppet. Det innebär negativa konsekvenser för SSAB i Luleå, som måste få billig malm till Luleåverken. Man kan, genom att modernisera även den södra delen, skapa rationaliseringsvinster. Både Gruv och Metall har krävt att I miljard skall sättas in för upprustning av den södra delen av malmbanan. Då kan SJ köra med större vagnar, som skulle kunna sänka fraktkostnaderna med över 10 kr. per ton. På sikt vore det en bra affär. Om man avstår får det konsekvenser för utvecklingen både i Gällivare och i Luleå. I det här sammanhanget kan man inte undgå att försjunka i djupa grubblerier över en lag som innebär att LKAB möjligen kan få betala ett koncernbidrag på 25 milj.kr. Det hela hänger samman med bestämmelserna kring de s.k. koncernbidragen, som innebär att ett vinstföretag i AB Statsföretag kan överföra sin vinst till ett annat företag via AB Statsföretag. 100 milj.kr. lär ha kommit till LKAB från Tobaksbolaget, som har sin verksamhet förlagd till Malmö och Härnösand och som redovisar vinster. Det intressanta i sammanhanget är att mottagarföretaget skall betala skatten till givarkommunerna, dvs. i det här fallet till Malmö och Härnösand. Det skulle röra sig om 25 milj.kr. — från ett förlustbolag! Man kan inte gärna hoppas på annat än att denna oformlighet rättas till. Annars blir det bara så att staten ger LKAB pengar med den ena handen och tar tillbaka dem med den andra. Den sista delen av mitt anförande är mera anteckningar i marginalen, men de är inte oviktiga när det gäller LKAB:s och malmfältskommunernas utveckling. Det viktigaste är emellertid att regeringen nu inte, som Pontius Pilatus, tvår sina händer därför att LKAB får denna 1,1 miljarder kronor i rekonstruktionslån. Det är ännu angelägnare att man snabbt lägger fram en generalplan för näringslivets utveckling och breddning i malmfälten. 1,1 miljarder kronor, det belopp som vi här resonerar om, löser nämligen stundens problem, men inte mer.

Herr talman!

Tyvärr har inte företaget kommit att utvecklas så som man förväntat, men detta beror inte på företagets handlande utan på utvecklingen på kärnteknikens område. Företaget har sökt att skaffa fram alternativa produkter för att utnyttja sina resurser och rädda sysselsättningen. Detta arbete tar dock tid, allra helst som företagets utrustning nödvändiggör att de alternativa produkterna utgörs av tunga verkstadsprodukter, tunga komponenter i maskinindustrin, osv. Det är dock nödvändigt, framsynt och ekonomiskt riktigt att söka garantera företagets bestånd genom att ekonomiskt hjälpa företaget att överleva tills det hunnit med den omställning till andra produkter som nu är på gång. De 114 milj.kr. som regeringen föreslår att företaget skall beviljas kommer att nollställa företaget, dvs. ta bort förlusterna t.o.m. 1978. Även innevarande år kommer dock verksamheten att ge underskott, vilket leder till likvidationshot innan året är slut. Vi socialdemokrater har velat dels ge företaget arbetsro utan konkurshot, dels tänka på företagets anseende hos kunderna för att vara ett trovärdigt, kvarlevande företag som inte är föremål för sin ägares ständiga kontroll och beroende av beslut om fortlevnad endast årsvis. Vi har därför föreslagit att även den prognostiserade förlusten för 1979 skall täckas nu. Detta har dock utskottets majoritet inte velat vara med om utan har nöjt sig med halvmesyren att klara företaget fram t.o.m. 1978. Man skall återkomma senare, säger utskottet, när man fått veta hur 1979 utvecklas och man fått en plan för omändringen till alternativ produktion. Vi beklagar detta. Jag vill dock notera att utskottet enhälligt kunnat besluta uttala att företaget skall fortleva och ges utvecklingsmöjligheter, vilket bör vara värdefullt för företagets anseende gentemot kunderna. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den reservation som finns fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Det är egentligen ett bedrövligt problem som vi här har att debattera. Det är ett exempel på vad som händer, när staten gör sig till gågosse åt kapitalintressena. Det är ett exempel på vad som händer, när staten lierar sig med multinationellt storkapital. Det är ett exempel på vad som händer, när man ger en kommun - i detta fall Karlskrona — fullständigt orealistiska löften och förhoppningar som man sedan sviker. Uddcomb var felinriktat från början. Det byggde på orealistiska förutsättningar beträffande kärnkraftens utbyggnad i Sverige och i västvärlden. Det gavs stora subventioner från kommunens sida — Karlskronas betalare av kommunalskatt fick punga ut med betydande belopp för att serva företaget, pengar som kunde ha använts bättre. Staten iklädde sig ansvaret för bolagets förluster och besparade det amerikanska bolaget alla risker. Staten lät det amerikanska bolaget svara för utvecklingsarbetet, vilket dels var en idémässig och materiell förlust för vårt eget land, dels var ur säkerhetspolitisk synvinkel ytterst diskutabelt. Nu står man där och nödgas säga till Karlskrona kommun att dess arbetsmarknad skall bli mer än hundra jobb fattigare. Hela affären är faktiskt skandalös. Tyvärr kommer det inte att stanna vid detta. Villkoren för bolaget i framtiden är, med den helt defensiva lösning som regeringen valt, dåliga. Det här blir med folkpartipolitiken som riktmärke inte sista gången vi kommer att ta ställning till Uddcombs problem. Vi kan redan nu betrakta som troligt, att regeringen kommer igen 1981 med nya krav på pengar för att finansiera nästa Vänsterpartiet kommunisterna vägrar att ställa upp på detta synsätt och dessa ständiga industripolitiska reträtter. Har vi tagit hin i båten, får vi söka få honom i land på något sätt. Har vi lovat Blekinge och Karlskronas befolkning stöd i form av arbetstillfällen, så får vi anstränga oss att tänka mer offensivt. Uddcomb kommer aldrig att bli någon storproducent av kärnkraftsutrustning, inte heller någon stor exportör. Hela dess framtid har blivit felbedömd. Därför måste man välja en annan, mer offensiv, alternativ inriktning för verksamheten. Först och främst menar vi att det amerikanska storbolaget skall bort ur sammanhanget. Det har repat en mängd tekniska fördelar av samarbetet och samtidigt låtit svenska skattebetalare stå för fiolerna. Sedan bör ett helt nytt och annorlunda förslag till rekonstruktion av Uddcomb arbetas fram, ett förslag som räddar jobben och eventuellt på sikt ger nya möjligheter. Uddcomb måste knytas till ett vidare industripolitiskt perspektiv. Företagets verksamhet måste förenas med en långsiktig rekonstruktion av hela den svenska industrin. Uddcombs kapacitet och kunnande är användbara för en rad ändamål som är behövliga och realistiska. Det finns behov och utrymme fört.ex. fler kraftvärmeverk och mottrycksverk i kommunerna och inom industrin. För den verksamheten kan Uddcomb ge bidrag. ö Det finns behov av nya typer av industrianläggningar inom skogsindustrin, där råvaruslöseriet och läckagen av avfall och värme måste motarbetas. Sådana anläggningar är av intresse för ett företag med Uddcombs potential av kunnande och teknik. Det finns behov av nya typer av stålverk, mer lämpade att producera kvalitetsstål för högre vidareförädling. Det är arbetsuppgifter som måste ha intresse för ett företag som Uddcomb. På en rad viktiga områden stiger nu och i framtiden kraven på säkerhet och effektivitet, t.ex. i hanteringen av farliga ämnen. Det gäller inom oljehanteringen. Det gäller inom sjöfarten. Det gäller, som sagt, vid hanteringen av gifter, avfall, vanligt bulkgods m.m. Detta kan inte vara ointressant för ett företag av Uddcombs typ. Det är bara det att utbyggnaden av verksamheten och bevarandet av verksamheten samt omställningen till förmån för dessa nya behov inte är någonting som man kan hoppas på, om det inte också i övrigt förs en industripolitik som medvetet utvecklar industrialiseringen efter de här skisserade riktlinjerna. Vi har senare tillfälle att diskutera regeringens allmänna industripolitiska proposition, där tyvärr den sortens långsiktiga, planmässiga och medvetna perspektiv fullständigt saknas. Mot bakgrund av det nu anförda, herr talman, vill vpk därför ha ett nytt förslag till rekonstruktion i stället för det som föreligger, ett förslag som verkligen tar fasta på de möjligheter som finns och som fogar in Uddcombs framtida verksamhet i ett program för nydaning, höjd teknisk effektivitet och säkerhet och för alternativ energiförsörjning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Det förefaller som en tanke att det är just i dag vi diskuterar Uddcomb, som har baserat och byggt upp i stort sett hela sin verksamhet på kärnkraften — i dag har vi ju fått ta del av helt andra värderingar av kärnkraften, som väl nu sysselsätter tankarna hos de flesta människor i landet. Det är klart att den utveckling för Uddeomb som man hade räknat med vid företagets etablering inte har blivit verklighet. Även om man hade räknat med ett underskott under de första åren har företaget ständigt haft finansiella problem. När därför Statsföretag nu begärt att få 114,3 milj.kr. för att finansiellt nollställa Uddcomb har ett enigt utskott tagit positiv ställning till det — där är vi överens på alla punkter. Men utskottet har också mycket starkt understrukit att det blir nödvändigt för Uddcomb att söka sig in på andra verksamhetsområden än just det nukleära och att omstrukturera verksamhetsinriktningen till andra produkter än kärnkraftskomponenter. Också om detta är vi överens. Jag tror att också Jörn Svensson delar den uppfattningen, även om han i sitt anförande inte delgav oss annat än att just de synpunkter som vpk har fört fram i sin motion inte har tillmötesgåtts. Hans parti har ju avvisat propositionen. Uddcomb har råkat in i en verkligt allvarlig akut situation. Det är därför nödvändigt att riksdagen nu antar förslaget om ett tillskott på 114,3 milj.kr., men Uddcomb måste självfallet, som jag sade, i sin produktionsinriktning komma in på andra områden än kärnkraftskomponenter och nukleär materiel. Vad som däremot har skilt oss i våra uppfattningar är att socialdemokraterna i sin motion begärt 35 milj.kr. till Statsföretag med villkorlig återbetalningsskyldighet. Det kravet följs upp av reservationen. Man anser att Uddcombs påbörjade omstrukturering skall kunna vara genomförd efter tre år. Men frågan om behovet av finansiellt stöd för att täcka rörelseförluster under rekonstruktionsperioden och för att ge företaget en lämplig finansiell struktur anser utskottet får tas upp när resultatutvecklingen för 1979 kan bedömas närmare. — Detta är väl vad som framgår av propositionen. Uddcomb ligger naturligtvis inte stilla i sina planer; bl.a. ingår det som underleverantör i Svenska Varvs stora Pakistanprojekt. Jörn Svensson skall trots allt notera att Uddcomb försöker finna andra verksamhetsformer. Får Svenska Varv Pakistanprojektet — ett miljardprojekt — kommer Uddcomb alltså att vara underleverantör, och då kanske dess underskott kommer att utebli det här året och nästa år, därom vet man ingenting. Utskottsmajoriteten menar att realiserar man vissa projekt, kommer det inte att bli några förluster för Uddcomb. Därest det skulle bli förluster, förutsätter utskottet att regeringen får återkomma. Som Ingvar Svanberg sade har utskottet slagit fast att Uddcomb måste finnas kvar, för det besitter ett kunnande som är nödvändigt på många områden. Men det bör gå att kanalisera verksamheten till det kemiska området — de där stora anläggningarna som Svenska Varv skall få, och många andra projekt. Det är nog en dödfödd tanke att tro att Uddcomb i fortsättningen kan basera hela sin verksamhet på nuclear power. Det tror jag inte går alls.

Herr talman! Det finns många riktiga synpunkter i det som utskottets talesman framför, men det finns också en avgörande svaghet, och det är den vi har velat skjuta in oss på. Vi menar nämligen att den utgör den verkliga faran, som kan kullkasta förhoppningarna om att klara Uddcomb i det längre perspektivet. Det är så lätt att säga att Uddcomb måste söka sig alternativproduktion och nya marknader. Naturligtvis måste Uddcomb det —- det är en banalitet att säga så —- om företaget skall klara sig, men sådana här marknader och nya områden och expansionsmöjligheter uppstår ju inte av sig själva. Vi menar att det inte går längre att på detta eller andra avsnitt av svensk industripolitik bara tala om omställningar, nya produkter, nya områden och nya marknader utan att göra någonting för att tillskapa dessa marknader. Om man för en industripolitik som t.ex. medvetet inriktas på att tekniskt förnya delar av den svenska industrin för att därmed åstadkomma högre förädlingsgrad, större effektivitet, större miljörening osv. — bl.a. inom skogsindustrin — och om man har ett medvetet och planmässigt program för den typen av utbyggnader, så innebär det ett exempel på att man också skapar marknader för krisindustrier av typen Uddcomb eller de svenska varven. Det är bristen på sammanhang mellan de olika industribranscherna och deras resp. marknader som vi gång på gång — så också i detta sammanhang — återkommer till. Det finns liksom ingen programmatisk helhet, ingen översikt och ingen vilja att genom medvetna planmässiga utbyggnader som stöder varandra åstadkomma en annan utveckling i den svenska industrin. Om man istort sett bara lämnar Uddcombåt sig självt och menar att företaget får hitta sina nya marknader på egen hand, då har man ju inte bedrivit en aktiv industripolitik. Hela det synsättet stöter oss —- vi menar att det är felaktigt. Man litar på att marknaden skall sköta det hela och att allt skall bli bra med det, men vi vet att så går det inte. Sker inte en betydande expansion av den nationella marknaden för utrustningar, anläggningar och tekniska produkter på bred front, så kommer företag av Uddcombs eller varvens typ inte att kunna klara sig. Då blir det i nästa omgång aktuellt med nya nedskärningar, nya avskedanden, nya kriser ute i kommuner och bygder. Det är hela denna passiva underkastelse under industriella avvecklingsprocesser som måste brytas. Fallet Uddcomb är ett exempel på just den frågeställningen, och det tycker vi är otillfredsställande behandlat av utskottet.
Herr talman! Jag förutsätter att Karl-Anders Petersson kommer att redovisa en hel del av Uddcombs verksamhet. Utskottet har uttalat sig rent allmänt om företaget. Det är naturligtvis svårt för ett utskott att ha en direkt Nr 120 uppfattning om vilken inriktning företagets verksamhet skall ha. Men det Onsdagen den pågår ju nu en planering för den framtida verksamheten på Uddcomb, en 4 april 1979 verksamhet som kommer att skilja sig från den nuvarande. Jag är överens med Jörn Svensson om att det är viktigt att den planeringen fortsätter. Finansiellt stöd Naturligtvis måste även Uddcomb i samarbete med andra företag, såsom = ;jj/ Uddcomb Swe Svenska Varv, söka sig till andra marknader när det gäller tunga komponenden AB ter som man har kompetens att tillverka. Företagets produktion har haft en ensidig inriktning, och denna måste brytas. Det måste här bli fråga om ett samspel. Statsföretag borde rimligtvis kunna medverka till en produktions inriktning hos Uddcomb som ger de anställda fortsatta jobb.
Herr talman! Återigen får jag konstatera att det ligger mycket i vad Sven Andersson i Örebro säger. Det är bara det att något sådant planerat samspel inom den svenska industrin inte har förekommit. Det har i stället varit så att nedskärningar i ett företag eller i en bransch har medfört nedskärningar i andra företag och andra branscher. Man har alltså aldrig satt i gång någon medveten planeringsprocess för att få en utveckling i motsatt riktning, något som vi anser vara nödvändigt. Det stora felet med den nuvarande industripolitiken är att den inte har ett sådant planmässigt perspektiv. Man har i stället inriktat sig på kortsiktiga lösningar och fört ett allmänt tal om att det är nödvändigt att skapa nya marknader. Men man har inte gjort någonting för att få fram dessa nya marknader genom en offensiv allmän industripolitik. Regeringens industripolitiska proposition, som vi senare får tillfälle att diskutera, ger — som jag sade — inga som helst förhoppningar om att man i framtiden kommer att arbeta efter sådana medvetet planmässiga perspektiv.

Herr talman! Alltsedan Uddcomb Sweden AB bildades år 1969 har företaget stadigt gått med förlust, och denna har dess värre ökat efter hand. Sammanlagt rör det sig nu om en förlust på ca 260 milj.kr. Det var naturligtvis inte avsikten från början att Uddcomb skulle bli ett förlustföretag. Tvärtom hade den dåvarande regeringen stora förhoppningar om att framtiden för det nystartade företaget skulle bli ljus och att det skulle uppnå goda resultat. I den proposition som låg till grund för beslutet om Uddcomb hette det att tillgängliga prognoser förutser en stark expansion av kärnkraften, något som kan skapa en betydande marknad för reaktorsystem och komponenter för kärnkraftverk i Sverige. Man hade alltså mycket stora förhoppningar på det nya företaget. Huvudmotivet för satsningen på Uddcomb var att den ökade elförbrukningen skulle få till följd en ökad kärnkraftsproduktion. Elförbrukningen hade ökat kraftigt under 1960-talet, och man trodde att vi skulle få en lika markant utveckling även i fortsättningen. Elkraftsintressenterna drev också på i den här riktningen för att öka sina omsättningssiffror. 99 Utvecklingen har blivit en annan. Elanvändningen understiger kraftigt de prognoser som låg till grund för bildandet av Uddcomb. Det är den bristande realismen i marknadsförutsättningarna för kärnkraftsindustrin som avspeglar sig i Uddcombs rörelseresultat, vilka innebär att Uddcomb näst efter NJA redovisat de största förlusterna bland de statliga företagen. Enligt centerns mening är det absolut nödvändigt att verksamhetens inriktning ändras så snart som möjligt. Det är nödvändigt för att företaget skall kunna fortleva. Enligt styrelsebeslut i Uddcomb redan 1977 har också en uppdelning av verksamheten skett på olika verksamhetsgrenar: 1. Kärnkraftskomponenter. 2. Processutrustning. 3. Anläggningsservice. Föredragande departementschef har också i propositionen funnit denna uppdelning ändamålsenlig. Han medger också att marknaden för kärnkraftskomponenter f.n. kännetecknas av en mycket stor överkapacitet. Man har ringa möjligheter att sälja produkterna. Den satsning som nu måste göras i Uddcomb för att företaget skall kunna fortleva och utvecklas måste således vara att man i första hand inriktar sig på andra produkter än kärnkraftskomponenter. När man nu redan är inne på detta, menar vi att det här bör finnas möjligheter, och det har vi med skärpa pekat på i vår motion från centern med anledning av propositionen 104. Det bör också vara möjligt för en avancerad verkstadsindustri av Uddcombs karaktär att ganska snabbt kunna göra detta. Det vore naturligtvis orätt mot företaget och dess anställda att inte vara med på den föreslagna finansiella rekonstruktionen av företagets verksamhet. Därför har vi från centern stött detta förslag. Att däremot, som socialdemokraterna föreslagit, redan nu reglera det underskott som beräknas för 1979 har vi inte kunnat anse vara det riktiga tillvägagångssättet.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
Herr talman! Jag begärde ordet nu efter att ha avvaktat centertalesmannens inlägg. Jag vill ta upp en punkt som ingen annan än vpk har berört. Det är det förhållandet att det finns en medintressent i detta bolag, nämligen ett amerikanskt storbolag med anknytning till den amerikanska kärnkraftsindustrin. Vi har ju i andra sammanhang kritiserat detta, både från säkerhetspolitisk synpunkt och med avseer:de på de orimliga fördelar företaget drar av arrangemanget. Det tar inga risker och det får en rad tekniska fördelar genom detta. Vi menar också, vilket vi har påpekat i vår motion, att om det är så att Uddcomb skall ge sig in på andra marknader, om man skall lägga sin accent på andra områden än kärnkraftsteknologins, så har faktiskt det amerikanska företaget inte där att göra. Vi menar att det är en belastning. Vi tycker att det är litet svagt att ingen talesman för de övriga partierna tar upp detta problem. Det kan dock icke finnas ett intresse av att ett multinationellt bolag, med anknytning till kärnkraftsindustrin, har den ställningen i denna företagskonstruktion som det hittills haft. Om det från etablerarnas utgångspunkt ansågs lämpligt när företaget bildades, måste man dock säga att de förutsättningarna är mer eller mindre borta i dag.
Herr talman! Med anledning av Jörn Svenssons inlägg kan jag säga att det samarbete som pågår i Karlskrona och där det amerikanska företaget Combustion Engineering Incorp. kommit med har varit en anledning till att skapa större trygghet för de anställda i företaget. Åtminstone räknade man vid ingången av avtalet med att så skulle ske. Dessutom finns det avtal mellan Uddcomb och det amerikanska bolaget som inte ensidigt utan vidare kan brytas. Givetvis bör det finnas större möjligheter när det gäller att söka alternativa produkter för företaget när man har det större underlaget och marknaden.
Herr talman! Jag kan absolut inte dela den uppfattningen. Jag tycker att centertalesmannen är något naiv i sin bedömning av det här arrangemangets betydelse för framtiden. Det kan inte gärna skapa större trygghet, ifall en utländsk privat medintressent har alla möjligheter att vältra över följderna av förlusterna på det svenska folkhushållet och den svenska staten. Det kan heller inte skapa trygghet för framtiden för de anställda, ifall ett utländskt bolag behärskar det tekniska utvecklingsarbetet och självt kan avgöra vad det vill hålla hemligt, vad det vill kapa åt sig självt och vad det vill ställa till det svenska företagets förfogande. Vidare kan det inte, föreställer jag mig, vara särskilt utvecklande när det gäller alternativ produktion för Uddcombs räkning att ett amerikanskt storföretag är inblandat i utformningen av denna i stället för att man ser frågan utifrån den svenska marknadens behov och den svenska marknadens synpunkter. Dessutom handlar det här om ett företag med en specifik inriktning på kärnkraftsteknologi, och det är inte inom området för en sådan teknologi man har att söka de alternativa produkterna.
Herr talman! Jag väntade inte att Jörn Svensson skulle dela min uppfattning. Skulle jag ha haft förhoppningar om det, så borde nog samarbetet varit riktat åt ett annat håll.